Herr talman! Efter många och långa sammanträden i utskottet om olika grundskolefrågor är det nu dags för debatt och beslut beträffande det betänkande, UbU 1986/87:12, som har blivit resultatet av utskottsarbetet. Till betänkandet är 33 reservationer fogade. Jag kommer i mitt anförande att uppehålla mig vid några av dem. Jag vill redan nu, herr talman, yrka bifall till de reservationer där moderata samlingspartiets företrädare finns med. Jag börjar med reservation 12. I den återfinns sju av de krav som vi moderater har fört fram i vår partimotion om utbildningspolitiken, krav som vi inte har fått gehör för i utskottet. Vi anser att det är viktigt att slå fast att skolans huvuduppgift är att förmedla kunskaper och att uppöva färdigheter och yrkar att riksdagen skall uttala att det målet skall ges prioritet framför andra mål. Till det grundläggande i skolundervisningen hör att eleverna efter genomgången grundskola skall kunna tala, läsa och skriva svenska samt räkna. Detta borde vara ett ovillkorligt krav. Ändå förekommer det alltjämt att ett antal elever lämnar skolan med bristande kunskaper i dessa hänseenden. Och vad värre är: av ett omfattande projekt vid pedagogiska institutionen på lärarhögskolan i Stockholm framgår att 20 26 av 17 åringarna kände sig osäkra eller mycket osäkra när de ställdes inför en räkneuppgift. 5 20 kände sig osäkra också i läsning och skrivning, detta alltså ett år efter det att dessa elever lämnat grundskolan. Så får det naturligtvis inte vara. Det behövs kraftfulla åtgärder för att våra grundskoleelever skall få tillräckliga baskunskaper för sin egen självkänsla och sin personliga vidareutveckling. Svenska och matematik är basämnen. De kräver förståelse och goda färdigheter. Skolöverstyrelsen har fått regeringens uppdrag att precisera vilka grundläggande baskunskaper och basfärdigheter varje elev måste tillägna sig i bl.a. svenska och matematik. Vi utgår från att arbetet mycket snart kommer att resultera i nya riktlinjer och kursplaner för dessa ämnen. I en ny kursplan för svenska måste enligt moderata samlingspartiets mening kraven på korrekt behandling av svenska språket betonas. Vidare måste litteraturstudierna lyftas fram. De är det bästa sättet att ge basfärdigheter i läsning, och läsning är nyckeln till alla andra ämnen. Litteraturläsning kan med rätt introduktion också komma att bli inspiration för eleverna att upptäcka språkets möjligheter och öppna porten till fantasins och känslornas värld. Herr talman! Varje skolämne skall ha sin egen kursplan. Upplösningen av ämnesstrukturerna inom NO och SO-blocken måste förhindras. Det kan göras genom att kursplanen för varje ämne kombineras med att antalet timmar anges för vart och ett av de ämnen som ingår i SO resp. NO-blocken, liksom det nu finns angivet hur många timmar t.ex. ämnet svenska skall ha. Samtidigt med en sådan ändring yrkar vi att en genomgång av ämnena och deras innehåll görs för att ge ämnesstoffet en rimlig omfattning i förhållande tilltimplanerna. Översynen bör leda till att undervisningen kan koncentreras till det verkligt centrala. Herr talman! När eleverna kommer till högstadiet märks deras skiftande personligheter och intresseinriktningar' allt tydligare. Det är viktigt att eleverna på högstadiet får möjlighet att välja inriktning av studierna efter eget intresse. I dag kan 11 av högstadietidens ca 100 veckotimmar användas av eleverna för fria val. Den som exempelvis vill lära sig fler språk än engelska och därför väljer ett B-språk har förbrukat hela sitt valutrymme. För att möta elevernas behov yrkar vi att ett större utrymme skapas för egna tillval. Upp till cirka en fjärdedel av högstadietiden bör kunna anslås för sådana. I årets budgetproposition avsätts medel för utvecklingsarbete och lärarfortbildning på mellanstadiet för att förbättra elevernas resultat i matematik. Med anledning av matematikgruppens alarmerande rapport är det nödvändigt att medlen disponeras så att de snabbt ger resultat. Vi reserverar oss därför i reservation 27 till förmån för att tyngdpunkten i satsningen skall läggas på fortbildning av lärarna genom en fördubbling av anslaget till denna i förhållande till regeringens förslag. Herr talman! Det är angeläget med en sänkning av antalet elever i klasserna. En sådan kan på sikt på ett verksamt sätt bidra till en kvalitetshöjning av undervisningen. Jag konstaterar att vårt förslag i reservation 24 till sänkning av basresursmedeltalet på mellanstadiet som vi förde fram med anledning av budgetpro Prot. 1986/87:109 positionen även går längre än vad den senare träffade uppgörelsen mellan socialdemokraterna och vpk gör. Herr talman! Vi moderater anser att det är viktigt att ta till vara den tid i barnens utveckling då de är särskilt receptiva och motiverade för att tillägna sig den första undervisningen i att lära sig läsa, skriva och räkna. Vi har därför vid upprepade tillfällen yrkat att skolstarten skall sänkas till sex år. Så gör vi också nu i reservation 13. Det avgörande motivet för vårt krav är kvalitativt. En tidigare skolstart ger fler elever mer kunskaper. Men eftersom barn i åldern fem till åtta år uppvisar stora olikheter i mognad bör en tidigarelagd skolstart förenas med möjlighet till flexibilitet. Föräldrarna bör ha rätt att uppskjuta skolstarten för sitt barn till sju år om man gör bedömningen att det passar barnet bättre. Lågstadiet bör göras årskurslöst och flexibelt till sin omfattning. Med en sådan uppläggning kan skolan uppmärksamma att alla elever har de grunder de behöver för att klara den fortsatta undervisningen på mellanstadiet. Det är beklagligt att reaktionerna ute i arbetarkommunerna på Lennart Bodströms propå om sänkt skolpliktsålder — av tidningsreferat att döma — tycks vara övervägande negativa. Det verkar som om socialdemokraterna är det mest utpräglade konservativa partiet i landet. Ingenting får förändras. Har barnen börjat skolan vid sju års ålder i mer än hundra år skall de minsann göra det i fortsättningen också. Man ser bara svårigheter och inte möjligheter till positiva förändringar av hela vårt skolsystem för elevernas utveckling. Man vill inte vidga utrymmet för att tidigt stödja de barn som behöver mest stöd. Naturligtvis ställer en sänkning av skolpliktsåldern krav på en översyn och förändring av lågstadiets pedagogiska metoder. Som en förberedelse för reformen bör därför statsbidrag utgå till kommuner som vill starta försöksverksamhet med sänkt skolstartsålder. Herr talman! I en gemensam borgerlig reservation — nr 8— hävdar vi att fler fristående skolor skulle ha en positiv inverkan på den pedagogiska utvecklingen i vårt land. De fristående skolorna skall inte bedömas utifrån vad de tillför det allmänna skolväsendet — som man hävdar från socialdemokratiskt håll — utan utifrån vad de ger elever och föräldrar. Den avgörande svagheten i den socialdemokratiska synen på fristående skolor är, enligt min mening, att elever och föräldrar tvingas lita till överhetens generositet. Vi menar att det är just de enskilda elevernas och deras föräldrars önskemål om att eleverna skall gå i en viss fristående skola som skall vara avgörande för om statsbidrag skall utgå eller inte. Statens prövning skall inskränkas till att gälla de grundläggande kvalitativa kraven. Är dessa krav uppfyllda bör statligt och kommunalt bidrag kunna utgå till verksamheten motsvarande ungefär kostnaden för elev i det offentliga skolväsendet. Därutöver, herr talman, yrkar vi i en annan reservation tillsammans med folkpartiet, reservation 11, att elever och föräldrar skall ges ökade möjligheter att välja skola inom det kommunala skolväsendet. Bevekelsegrunderna för att välja en annan skola än den av skoladministrationen tilldelade kan vara många. Det kan handla om bättre skolväg ur trafiksynpunkt, att man föredrar en skola med årskurslöst lågstadium eller att skolan ligger i närheten av föräldrarnas arbetsplatser. Vi yrkar i reservationen att förslag till lagbestämmelser om sådan rätt skall framläggas under nästa riksmöte. Ett sätt att underlätta möjligheterna för elever och föräldrar att välja skola är införande av ett elevbaserat statsbidragssystem. Sett tillsammans med ett nytt skatteutjämningssystem skulle ett sådant också skapa större möjligheter till ett lokalt inflytande över hur resurserna disponeras. Vi förordar i reservation 15 tillsammans med folkpartiet ett fortsatt utredningsarbete beträffande ett elevbaserat statsbidragssystem. Slutligen, herr talman, några ord om de olika anslagsposterna. Våra ställningstaganden härvidlag har sin utgångspunkt i budgetpropositionens förslag. När det gäller grundskoleanslagen har vi inte funnit anledning att föreslå någon ändring med anledning av den i utskottet träffade kompromissen mellan socialdemokrater och kommunister. Vårt budgetförslag är totalfinansierat, vilket inte kostnaderna för kompromissen är. Med anledning av de bestämmelser om finansiering som råder inom regeringen vill jag fråga utskottets företrädare eller skolministern: Hur har ni tänkt att finansiera de 350 milj.kr. i merutgifter som kompromissen innebär? Vad tänker regeringen spara på i stället inom skolområdet? Det vore mycket intressant att få svar på dessa frågor. Jag har tidigare i mitt anförande berört vårt krav på ett nytt statsbidragssystem för grundskolan. I avvaktan på att ett sådant kan införas föreslår vi att den undervisningsbundna delen av förstärkningsresursen tillförs 141 milj.kr. utöver regeringens förslag. Detta förslag berörs inte av den träffade kompromissen. För att ytterligare öka kommunernas möjligheter att använda medlen på det sätt som passar resp. skola bäst bör förstärkningsresursen kunna användas friare än nu, t.ex. för en generell minskning av klasstorlekarna, om detta bedöms stå i överensstämmelse med elevernas behov. Herr talman! Jag yrkar än en gång bifall till de moderata reservationerna.
Herr talman! Om man ser tillbaka på efterkrigstidens socialdemokratiska skolpolitik, finner man att den framför allt präglas av statiskhet och en övertro på en enda metod i taget. När skolreformerna utformades under 1940 och 1950-talen hade vi ett helt annat samhälle än vi har i dag. Men fortfarande framhärdar man med att använda de lösningar som är anpassade till efterkrigssamhället, fortfarande finns det bara rum för en metod i taget. Från början hade Sverige 15 90 av tonåringarna i utbildning motsvarande gymnasieskolan, i dag är det uppemot 90. Landet har förvandlats från ett agrarsamhälle till ett industrisamhälle och vidare till ett samhälle som domineras av servicenäringar i offentlig regi. Familjestrukturen är radikalt förändrad, och den vanligaste familjen i dag består av en ensamstående kvinna med barn. Under 1960-talet fanns övertron på mastodontskolorna med mellan 1 000 och 2 000 elever, vilka legitimerades med att eleverna annars inte skulle få tillräckliga tillvalsmöjligheter. När problemen kom rensade man bort i linjerna och tillvalen, men de stora skolorna fanns kvar. Nästa nyhet var att alla barn i jämlikhetens namn skulle gå i ständigt sammanhållna klasser där alla skulle göra samma saker vid samma tidpunkt oavsett grund och oavsett förutsättningar att tillägna sig kunskaperna. Resultatet lät inte vänta på sig — skoltrötthet, skolk, oro och våldstendenser. Vad göra? Svaret blev nya personalkategorier i skolan, psykologer och kuratorer. Ansvaret hos en enda lärare, klassläraren och klassföreståndaren, för den enskilda eleven tunnades ut och elevens vuxenkontakter blev vad som brukar kallas fragmentariska. Sedan början av 1970-talet har vi också en hög och ökande ungdomsarbetslöshet, som dessutom verkar vara opåverkbar av förändrade konjunkturer. De ungdomar som klarar sig sämst i arbetslivet är de som tidigt halkat efter. För dem finns det utomordentligt små möjligheter att få individuell hjälp inom det skolsystem vi har i dag. En elev kan t.ex. inte gå om en klass bara för att hon inte har lärt sig det hon skulle lära sig. Att ge eleven förutsättningar att klara nästa klass är inte tillräckligt skäl. Så blir klyftorna allt större, och både skolan och eleven ger upp. De här eleverna klarar varken gymnasieskola eller annan utbildning för de kan inte läsa och skriva på tillräckligt hög nivå. De är vad professor Torsten Husén kallar för ”den nya pedagogiska underklassen”, den som sviks av skolan. Men varför obstruerar eleverna? Varför är de inte tacksamma för att samhället ger dem en utbildning som större delen av världen avundas dem? Vad är det för fel? Ja, i ett avseende reagerar eleverna på det sätt som alla moderna läroplaner säger är ett viktigt mål — nämligen att skolan skall fostra eleverna till självständiga, kritiskt tänkande människor. De protesterar när skolan inte är anpassad efter de förhållanden som råder i samhället och i elevgruppen i dag. Bo Ljungberg, chef för Statoil i Stenungsund, jämför i SAF-tidningen skolan med ett företag i kris och säger att skolan saknar affärsidé, mål och strategi. Han menar också att utvecklingen inom skolan är oroande, eftersom skolan är ensam leverantör av svensk industris viktigaste resurs, framtida medarbetare, chefer och företagsledare. Internationellt kan man se ett allt större intresse för skola och utbildning ur just detta perspektiv. Det egna landets plats på världsmarknaden hotas om man inte kan få välutbildade medarbetare. Men att bara trampa vidare i gamla uppkörda spår tror inte jag ger något märkbart resultat. Vi måste tänka i andra banor, se utanför de redan uppdragna gränserna. IT alla andra sammanhang brukar man börja med att definiera målgruppen. I en norsk undersökning redovisas hur en 18-åring ser ut om tio år. Det är alltså de elever vi har i skolan i dag. Det är oftast ett ensambarn med komplexa familjeförhållanden, uppvuxen i en enföräldersfamilj. Den här tonåringen har också fler ägodelar än tidigare generationer någonsin haft. Hon är dessutom mångkulturell i en helt annan utsträckning än tidigare generationer. Om man sedan jämför denna tonårings ”livssfär” med hur en tonåring levde på 1940 och 1950-talen inser man att man måste dra ned sina förväntningar på vad skolan faktiskt har inflytande över och kan åstadkomma. Tidigare styrdes tonåringens liv av tre dominerande sektorer — hemmet, kyrkan och skolan. Dessa hade samstämmiga värderingar och överensstämmande normer. Långt borta i periferin fanns fritiden och massmedierna. I dag är bilden en helt annan. Det som dominerar tonåringens livssfär är i stället fritiden och massmedierna. Långt ute i ytterkanten finns skolan, hemmet och kyrkan, men nu utan gemensamma normer och värderingar. Det är klart att undervisning för elever som formats i en sådan uppväxtmiljö måste utformas på ett annat sätt än tidigare. Den allmänna skolan som institution lider av samma brister och problem som alla andra stora offentliga system i dag — sjukvården och barnomsorgen är tydliga exempel. De är för stora och för tungrodda och förändringar är mycket svåra att genomföra. Att skapa lyhördhet för ”kundens” önskemål innebär att förändra generationers attityder, en process som all offentlig verksamhet genomlider i dag. Från föräldrarna märks ett ökat intresse för de fristående skolorna, där man lyssnar på dem och där avståndet mellan skolledning, elever och föräldrar är minsta möjliga. På grund av socialdemokraternas ovilja att ge ordentliga statsbidrag till dessa skolor är ett sådant val möjligt endast för föräldrar som har råd att betala, något som jag verkligen beklagar. Inriktningen från folkpartiet är att i alla sammanhang satsa på kvalitet. På de flesta håll i landet är det under överskådlig tid endast det allmänna skolsystemet som kommer att erbjuda obligatorisk utbildning till alla barn. Självfallet borde man då satsa på att göra detta skolsystem bättre, mer flexibelt och bättre anpassat till de barn vi har i skolan i dag. Regeringen gör precis tvärtom. Den föreslår den ena besparingen efter den andra på just grundskolan, samhällets viktigaste och största satsning på barn och ungdom. Märkligt är också att notera att socialdemokraterna uppenbarligen helt har ändrat utbildningsfilosofi. Varför, Bengt Göransson, föreslår ni att de allra svagaste eleverna skall få stå för nedskärningarna? Förra året sade regeringen att dessa pengar var nödvändiga för att garantera en likvärdig utbildningsstandard för alla elever. I år gick det bra att utan vidare föreslå att de skulle tas bort. Detta är i sanning ett svek mot grundskolans idé! Lyckligtvis lyckades oppositionen åtminstone till viss del begränsa besparingarna på grundskolan. Vi beklagar bara att inte ytterligare medel kunde hållas kvar genom den uppgörelse som sedan kom till stånd. Med folkpartiets förslag hade ytterligare ett antal miljoner kunnat stanna kvar i grundskolan. Uttalanden som skolministern gjort om att besparingarna endast skulle drabba ett antal rastvakter visar dock att skolan tydligen inte går säker i framtiden heller. Det är mycket enklare att föreslå besparingar om man inte vet hur de kommer att drabba. Herr talman! Folkpartiet har i ett antal reservationer angivit de satsningar vi vill göra på skolan, och jag vill först yrka bifall till de reservationer där folkpartiets företrädare står upptagna. Jag har tidigare talat om vikten av att all undervisning håller hög kvalitet. Det finns ingen skola som är så bra att den inte kan förbättras, och därför har vi föreslagit ett kvalitetsprogram för skolan.

Sedan dess har samhällsutvecklingen förändrats i nästan alla avseenden, och skolan har också väsentligt ändrat arbetssätt och innehåll. Skolstart från sex år innebär naturligtvis inte att den pedagogik och det kunskapsstoff som skall inhämtas för sjuåringarna omedelbart skall gälla också för sexåringarna. I stället förutsätts självfallet att man under hela lågstadiet utgår från det enskilda barnets mognadsnivå, motivation, behov och förutsättningar när kunskaper lärs in och olika färdigheter tränas. Vårt förslag förespråkar inte att sexåringarna skall hinna lära sig lika mycket som sjuåringarna i dag och innebär därför i praktiken en utvidgning av skolplikten från nio till tio år. Genom en tidigarelagd skolstart ger man alla barn, när de är i en receptiv ålder, möjlighet att få ett års extra träning i basfärdigheterna läsa, skriva och räkna. Uppenbarligen anser utbildningsministern att detta är bra, och man kan bara hoppas att också resten av det socialdemokratiska partiet kommer till samma slutsats. I takt med att avstånden i världen krymper ökar också kraven på bättre språkkunskaper hos oss svenskar, som kommer från ett mycket litet språkområde. I många sammanhang talar vi varmt för internationalisering. Basen till bättre språkkunskaper läggs i grundskolan. I dag finns inte möjligheten att som tillval läsa två främmande språk på högstadiet. Dessutom finns det en ”rivalitet” mellan språktillval och lokala tillval. På ett parorter har försöksverkamhet visat att möjlighet att öka tillvalen också ökar unga människors intresse för främmande språk. Vi anser därför att alla elever skall ges den möjligheten. Varje år ställer skolorna in 100 000 lektioner. Även om detta drabbar arbetslösa lärare, så är det ändå inte det allvarligaste. Det värsta är att eleverna går miste om sin lagstadgade rätt till undervisning. Det har dessutom visat sig att mycket av oron i skolan kan dämpas om eleverna möts av en vikarie som känner både eleverna och förhållandena på skolan. Vi föreslår därför att fler fasta vikarier skall anställas. Idén om en sammanhållen skola för alla får inte drivas så långt att det goda syftet motverkas och man i stället skapar en skola där alla är förlorare. Varningstecknen är tydliga och måste leda till åtgärder. Det är uppenbart att den ökade spännvidden i elevernas prestationsförmåga kräver större insatser i form av bättre möjligheter att temporärt, t.ex. för olika undervisningsmoment, bilda mindre grupper dels för svaga elever eller för elever som helt missat något avsnitt, dels för elever som behöver gå snabbare fram. Många lärare vittnar om att ett stort antal lektioner går till spillo på grund av att en eller ett par elever ständigt saboterar undervisningen. Bakgrunden till dessa elevers uppförande kan vara av olika slag — kunskapsluckor som gör det omöjligt att följa undervisningen, okoncentration orsakad av svåra hemförhållanden, bristande förmåga att läsa och skriva, etc. Konsekvensen blir att alla elever berövas sin rätt till undervisning med kvalitet. Vi anser inte att föräldrar, elever och personal skall behöva finna sig i detta. Att ge de störande eleverna separat undervisning skulle innebära att både skötsamma och icke skötsamma elver får större förutsättningar att utnyttja sin rätt till undervisning. Erfarenheter från andra länder tyder på att skolorna blir bättre om de på något sätt är beroende av att locka till sig elever. Vi tror att detta är värt att ta fasta på också i Sverige. Vi vill öka elevernas möjligheter att välja skola också inom det allmänna skolsystemet. På sikt kommer det att leda till att skolor som lockar många sökande får resurser att ta emot fler elever, medan skolor med dålig undervisningskvalitet kommer att få dra ned sin verksamhet eller förbättra den så att den åter blir attraktiv. I den här processen bör också de fristående skolorna ha en viktig roll att spela. Intressanta exempel är Waldorfskolorna och de kristna skolorna, som numera accepteras av regeringen men som på grund av snåla bidrag har stora ekonomiska problem. Här finns det personliga engagemang från elever, föräldrar och personal som skolministern i andra sammanhang efterlyser för skolans del. Här finns det förtroendefulla samarbete mellan hem och skola som professor Sixten Marklund i sin utvärdering framhäver som en av de fristående skolornas speciella tillgångar. Trots detta är behandlingen av de fristående skolorna den rakt motsatta den man skulle önska sig i en utbildningspolitik för ökad mångfald. Med dagens inställning till friskolor riskerar de att bli en skola bara för privilegierade föräldrar, som kan betala hela kostnaden själva. Vill vi sprida valfriheten till alla, måste statsbidragen bli mer generösa, ja de måste likställas med de bidrag som utgår till elever i det allmänna skolväsendet. I flera debatter här i kammaren har jag tagit upp de fristående skolornas situation. Varje gång säger Bengt Göransson att regeringen är så generös. Men av grundskolans cirka en miljon elever går knappt 7 000 i fristående skolor. Bidragen till skolorna per elev är en bråkdel av de anslag som går till elever i den allmänna skolan. Elevantalet vid de fristående skolorna kringgärdas med restriktiva bestämmelser och statsbidrag dras in. Vad är det för generöst med det? Hillelskolan här i Stockholm har begärt att få statsbidrag för det faktiska antalet elever som undervisas i skolan och inte endast för en del av dem. En ganska rimlig begäran, kan det tyckas. När tänker skolministern ge besked? Samma sak gäller Höglandsskolan, som i flera år kämpat för att få återupprätta sin vertikala organisation. Inte heller för denna skola vill regeringen göra något. Våld kan aldrig accepteras, varken i skolan eller utanför. Under senare tid har våldet i skolan fått särskild uppmärksamhet. Dessa våldsyttringar i olika skolor visar i blixtbelysning de förändrade förhållanden som skolan i dag arbetar under. Samtidigt som alla elever undervisas i samma klass ställs krav på att läraren skall åstadkomma en ökad individualisering av undervisningen. Det är uppenbart att undervisningssituationen på många håll är orimlig. Elever kan inte undvika våld genom att stanna hemma från skolan. Skolplikten påbjuder att eleverna är närvarande vid undervisningen. Det ställer ett stort ansvar på skolledare, lärare och övrig skolpersonal att hålla skolan fri från våld och mobbning. För lärarna är våldet i skolan ytterst ett arbetsmiljöproblem. På ingen annan arbetsplats skulle vuxna acceptera att dag efter dag gå till ett arbete där de blir utsatta för hotet om upprepad misshandel. Utvecklingen mot ökat och grövre våld i skolan måste brytas. Utskottet gör i betänkandet en omfattande redovisning av olika insatser som görs mot våld och mobbning. Vi instämmer i dessa synpunkter, men vill på en punkt skärpa skolans sätt att reagera. Det finns i dag en strävan inom skolan att försöka lösa problem med mobbning och våld utan att blanda in ”utomstående”. Vi anser att detta är en missriktad ambition. Även om skolan självfallet har ett stort ansvar för att medverka till att våldet bekämpas, kan skolan inte överta polisens uppgifter i de fall misshandel har förekommit. Vi är övertygade om att det i de enskilda fallen är en fördel att kriminella elever får klart för sig att skolan inte är en frizon, där det finns större överseende mot våld än vad det finns i det omgivande samhället. I alla stora organisationer som man vill förändra och förbättra satsar man på att utveckla och stimulera sin personal. Skolans viktigaste resurs är lärarna. De känner sig ofta missförstådda och tycker att de har dåliga utvecklingsmöjligheter. För vad är det en svensk skola behöver mest i dag för att kunna tjäna inte bara dagens utan också morgondagens samhälle? Det skolan behöver bäst av allt är visionärer och inte byråkrater. Skolan behöver begåvade, ämnesteoretiskt och pedagogiskt kompetenta och engagerade lärare. I det sammanhanget vill jag erinra om folkpartiets ställningstagande när det gäller lärarutbildningen. Genom den beslutade reformen kommer en grupp lärare, högstadielärarna, inte att ha tillräckligt djupa kunskaper för att klara sitt jobb bra. Det skapar orimliga arbetssituationer för lärarna, men framför allt drabbar det eleverna. Den franske författaren Michel Tournier har uttryckt det så här: Att undervisa ett barn är inte att fylla en vas, det är att tända en eld. Vi vill att svenska lärare skall ha gott om bränsle när de tänder den elden. Herr talman! Det återstår alltså mycket att göra för att förbättra skolan. Folkpartiets förslag medverkar i den processen.

Herr talman! Årets budgetproposition blev när det gäller skolan en chock för många. Den innebar de största besparingar som någonsin har redovisats för skolans område. Det uppstod nästan omedelbart en enig opinion emot: lärare, föräldrar, elever, lokala skolpolitiker av alla partifärger och, som det ville synas till en början, också en enad opposition här i riksdagen. Nåväl, sade regeringen, det har gjorts besparingar förut, och de har också mötts med kritik. Det är förvisso sant, men besparingarna har aldrig någonsin tidigare varit så stora och så omfattande. Det är inte bara besparingarnas omfattning det handlar om, utan också deras inriktning. Vi har varit — och jag får hoppas att vi fortfarande är — överens om att det finns övergripande politiska mål som gäller för skolan. Oavsett var i landet man bor, oavsett vilken ekonomisk eller social bakgrund man har, oavsett kön, oavsett om man är född här i Sverige eller är invandrare skall man ha lika tillgång till utbildning. Det handlar inte bara om lika tillgång, utan också om likvärdig utbildning. Av det skälet har skolan ett alldeles särskilt ansvar för elever som har svårigheter eller är handikappade på ett eller annat sätt. Därav följer också att skolan inte kan ge alla elever lika stora resurser och lika mycket hjälp, utan man måste ge extra stora resurser till dem som har de största behoven. Det verkar nu som om den socialdemokratiska regeringen och det socialdemokratiska partiet är på väg att överge denna grundläggande utbildningspolitiska målsättning. Det är allvarligt. Jag tror att det är därför som kritiken ute i landet har varit så stark och så våldsam. Nåja, säger regeringen nästa gång, nu blir det ju inte så farligt. Vi lägger ju tillbaka 350 milj.kr. Detta kan verka förledande. Först signalerar man en stor besparing, och så gör man besparingen litet mindre. Då tycker de som drabbas att det blev ju inte så farligt som vi först trodde, så vi kanske klarar detta ändå. Men det är ett bedrägligt tänkesätt. Jag skall nu genast säga att jag i och för sig tycker att det man har åstadkommit, att besparingen blir 350 milj.kr. mindre, är bra. Jag ger gärna en eloge till de socialdemokratiska utskottsledamöterna och till Björn Samuelson i vpk, som har åstadkommit denna överenskommelse. På alla punkter har den en sådan profil att den går centern till mötes. Inte fullt ut naturligtvis, det återstår fortfarande stora besparingar. Men man har, enligt vårt sätt att se, lagt tillbaka pengar på rätt ställe. När man bedömer överenskommelsen om de 350 miljonerna skall man dock komma ihåg att en del av de pengarna hamnar i högskolan. Som jag sade förut har många låtit sig förledas av att detta ser betydligt bättre ut än det är. Folk som är väl insatta hart.o.m. gått ut och talat om att det skulle vara fråga om ett trendbrott när det gäller besparingarna i skolan. Tyvärr är det inte så. Jag skall kort redovisa de återstående besparingarna. Jag tar i detta sammanhang upp både grundskolan och gymnasieskolan — även om vi skall diskutera gymnasieskolan senare —, eftersom överenskommelsen om de 350 miljonerna omfattar dem båda. Kvarstående besparingar på de särskilda åtgärderna i skolan uppgår till 69 milj.kr., och för förstärkningsresursens icke undervisningsbundna del uppgår de till 18 milj.kr. Den s.k. låg-mellanstadiesatsningen — övergången från lågstadiet till mellanstadiet — innebär en resterande besparing på 16 milj.kr. När det gäller samlad skoldag kvarstår också en besparing på 16 milj.kr. De 1 000 platser man sparar på gymnasieskolans lilla ram motsvarar 22,5 milj.kr., och på utrustningsanslaget till gymnasieskolan sparas 80 milj.kr. Det blir sammantaget 221,5 milj.kr. Lägger man därtill de något mindre besparingar som vi fattade beslut om för några veckor sedan, som gällde länsskolnämnderna, skolöverstyrelsen, handikapporganisationer osv., blir det i runda tal 225 milj.kr. i kvarstående besparingar. Den besparingen kan väl mäta sig med tidigare års besparingar i grundskolan och gymnasieskolan. Så mycket kvarstår alltså efter ”trendbrottet”. Man frågar sig då varför besparingarna inte stoppas helt om opinionen emot dem har varit så stark. Många har gett intryck av att vilja stoppa besparingarna. Men när det sedan har gällt allvar har man stått tämligen tomhänt. På regeringssidan är det tyvärr inte utbildningspolitikerna i utbildningsutskottet eller statsråden i utbildningsdepartementet som har fått råda, utan det är kamrerarna i gruppledningen och i finansdepartementet. Och de ställer inte frågorna: Blir det här bättre för eleverna? Får vi nu en bättre skola? Nej de frågar: Hur många miljoner kostar det att köpa en majoritet i riksdagen? Men jag frågar, Bengt Göransson: Får vi nu en bättre skola? Blir det här bättre för eleverna? Det är faktiskt dem det gäller. Jag sade förut att jag tycker att vpk har uppnått ett hyggligt resultat. Utan vpk:s insatser hade det kunnat bli mycket värre, och man skall ju ändå komma ihåg att vpk är riksdagens minsta parti. Men hur förhåller det sig med de andra partierna? Var fanns egentligen folkpartiet och moderaterna när det gällde att stoppa besparingarna? Jag läste för en tid sedan en artikel i Kommun Aktuellt som var författad av Ylva Annerstedt. Det var alltså inte fråga om en intervju, utan det var en artikel skriven av henne själv, med rubriken ”Stoppa besparingar i skolan!” som hon har skrivit. Och längre ner i texten står det: ”Säg nej till besparingar i grundskolan.” Det finns mycket i den här artikeln som är bra. Jag skulle ha kunnat säga det själv. Och frågan är om jag inte har sagt en del av dessa saker, jag tycker nämligen att jag känner igen somliga formuleringar. Jag skall citera något av det som Ylva Annerstedt skriver i artikeln och som hon delvis också här har sagt. ”Den största nedskärningen i grundskolan görs på de pengar som är reserverade för elever med särskilda behov. Förra året sade regeringen att dessa pengar var nödvändiga för att garantera en likvärdig utbildningsstandard för alla elever. I år går det bra att utan vidare ta bort dem.” Längre ner i artikeln fortsätter hon: ”Socialdemokraternas besparingar innebar en ändrad ideologi. Man sparar på de allra svagaste eleverna — de som verkligen behöver de extra insatser som de uteblivna pengarna skulle möjliggöra. Det är faktiskt fråga om en social nedrustning på skolans område.” På detta sätt fortsätter artikeln. Men snälla Ylva Annerstedt, det här stämmer ju inte med det ni gör i verkligheten. Det är helt enkelt inte sant. Om Ylva Annerstedt skulle marknadsföra någon annan vara än politik på detta sätt skulle hon nog snart bli åtalad för falsk varudeklaration.

Tillsammans blir detta 319 eller i runt tal 320 milj.kr. i besparingar. Mot det här skall man naturligtvis väga att folkpartiet också tillför pengar — 270 milj.kr. på förstärkningsresursens undervisningsbundna del och ett särskilt anslag för små skolor på 25 milj.kr., vilket tillsammans blir 295 milj.kr. I förhållande till regeringens förslag spar ni de facto 25 milj.kr. mer. Detta kallar ni för att satsa på kvalitet i grundskolan! Om man dessutom vet att ni vill spara 154 milj.kr. på kommunal vuxenutbildning, 84 milj.kr. på studieförbunden och 37 milj.kr. på den centrala kursverksamheten, förstår man att man från folkpartiet inte kan räkna med någon hjälp när det gäller att stoppa regeringens besparingar. Med moderata samlingspartiet är det dess värre ännu sämre ställt. Moderaterna nöjer sig inte med regeringens förslag om att spara de 169 miljonerna på SÅS-resursen. Man ökar i stället besparingen på SIS, som det numera heter, till 345 miljoner. Beträffande förstärkningsresursen accepterar man hela besparingen på 71 miljoner, för den samlade skoldagen en besparing på 25 miljoner och för mellanstadiesatsningen 16 miljoner. När det gäller gymnasieskolans utrustningsanslag överträffar man regeringens besparingsnit och kommer upp i 108 miljoner. Tillsammans är det alltså en besparing på 565 miljoner. Sedan tillför man den särskilda undervisningen inom grundskolan 97 miljoner och förstärkningsresursens undervisningsbundna del 141 milj.kr. Det är alltså 238 miljoner på plussidan. I förhållande till regeringens förslag ökar man besparingarna med 328 milj.kr. Då låter — Birgitta Rydle får förlåta mig — talet nyss om behov av mindre klasser och av att stödja de barn som behöver mest stöd med förlov sagt litet ihåligt. Det är inte nog med detta. Moderaterna har förslag om besparingar på 14 miljoner på den regionala skolutvecklingen, 57 miljoner på hemspråksundervisningen, 8 miljoner på svenska för invandrare, 46 miljoner på kommunal vuxenutbildning, 113 miljoner på studieförbunden, 18 miljoner på folkhögskolan, 37 miljoner på central kursverksamhet, för att nämna de största posterna. Mot denna bakgrund kan man närmast vara glad över att regeringen inte får igenom hela sitt besparingspaket. Det är ytterligare en faktor som jag tycker man bör ha med i sammanhanget. Det gäller profilen på de moderatoch folkpartiförslag där man i någon mån vill tillföra pengar. Man satsar de resurser som man säger sig vilja anslå helt och hållet på den undervisningsbundna delen av förstärkningsresursen. De andra resurser som vi talat om, i all synnerhet SÅS-resursen, fördelas behovsinriktat dit där behoven är störst. Lägger man pengarna på den undervisningsbundna delen av förstärkningsresursen utgår det exakt lika många kronor per elev oavsett behov och oavsett i vilken kommun man bor, dvs. lika mycket pengar till Danderyd och Lidingö som till Botkyrka och Haninge. Om Birgitta Rydle skulle begära replik i det här avsnittet skulle jag vilja skicka med en liten utdelning. Jag vet att Birgitta Rydle är en kunnig utbildningspolitiker. Hon känner säkert till när det gäller statsbidragen till högstadiet att det utgår fler lärarveckotimmar för att möjliggöra undervisning i mindre grupper. Detta gäller t.ex. hemkunskap, musik och slöjd. Men det viktigaste är att det gäller de alternativa kurserna i matematik och engelska samt tillvalsämnena. Eftersom antalet alternativkursgrupper och tillvalsgrupper måste vara större än antalet basresurser för att eleverna skall få en valmöjlighet, behövs ett påslag som är större ju färre basresurser som utgår men som också kan variera beroende på vilken årskurs det gäller. Som en tumregel kan man säga att det utgår ett påslag på mellan 6 och 26 veckotimmar per basresurs. Eftersom moderaterna föreslår att tillvalen skulle utökas upp till 25 96 av undervisningstiden, har de naturligtvis mycket noga räknat på vad det kostar i form av tillskott av lärarveckotimmar för att valmöjligheten skall bli verklighet. Såvitt jag förstår handlar det om åtskilliga hundratal miljoner. Jag kan aldrig tänka mig att moderaterna, som brukar vara noga med pengarna, skulle lägga fram ett sådant förslag utan att exakt veta vad det kostar och hur det skulle kunna finansieras. Låt mig, herr talman, återvända till regeringens besparingar och redovisa hur vi i centern ser på skolans behov av resurser. Vi menar för det första att alla besparingar skall avvisas. De 169 miljonerna på SÅS-resursen bör återföras helt och hållet — därav avser 20 miljoner gymnasieskolan. Förstärkningsresursens icke undervisningsbundna del bör få tillbaka sina 71 milj.kr. Mellanstadiesatsningen bör omfatta 32 i stället för 16 milj.kr., och utrustningsanslaget till gymnasieskolan bör ha de 80 milj.kr. som det har innevarande år. Däremot har vi accepterat besparingen på den samlade skoldagen på 25 milj.kr. Det är ju ett gammalt krav från vår sida. Rättare sagt handlar det om 16 plus de 25 miljoner som regeringen nu tänker återföra som ett slags stimulansbidrag. Vi säger att i samband härmed bör hela regelsystemet för den samlade skoldagen avvecklas. De 25 milj.kr. som vi där kan spara in vill vi använda till ett särskilt stimulansbidrag för att göra det möjligt för kommunerna att öka sina läromedelsinköp. Vi menar att läromedelssituationen i skolan i dag är så allvarlig att det måste till särskilda åtgärder. Även om vi principiellt är motståndare till den här typen av specialdestinerade bidrag ser vi just nu ingen annan möjlighet för att få fart på detta än att skjuta till pengar, och då menar vi att dessa 25 milj.kr. används på ett bättre sätt. Utöver att vi har avvisat samtliga besparingar i grundskolan vill vi tillföra 350 milj.kr. som en kompensation för den dolda besparing som uppstått på grund av elevminskningen. Konsekvenserna är väl kända för alla som sysslar med skolan. Små skolenheter måste läggas ned, de kvarvarande eleverna från de små skolorna körs till närmaste tätort och stoppas in i de befintliga klasserna, som då blir ännu större än vad de är i dag och ofta får ett antal elever som är större än delningstalet. Av de 350 miljonerna vill vi använda 100 miljoner för att avskaffa det särskilda basresursmedeltalet på mellanstadiet. Här har uppenbarligen socialdemokraterna och vpk samma intentioner. Det har kommit till uttryck i överenskommelsen, visserligen inte i fråga om så mycket pengar i första omgången, men skrivningen är att man på sikt bör avskaffa basresursmedeltalet. Vi vill emellertid gå raskare fram och använda pengar till detta. De 250 milj.kr. som sedan återstår vill vi använda för att rädda små nedläggningshotade skolor och för att få till stånd mindre klasser i de övriga skolorna. Allt detta har vi finansierat i vårt budgetalternativ, som sammantaget är något gynnsammare än regeringens eget. Vårt budgetalternativ innehåller liksom alla andras utgiftsökningar, besparingar och inkomstförstärkningar, som också prövas i annat sammanhang. Det viktigaste här och nu är att vi klart och entydigt från centerpartiets sida prioriterar utbildningspolitiken. Våra finansieringsförslag har avvisats av regeringspartiet. Men vi har också kommit med andra förslag. Vi tyckte nämligen att det var så angeläget att försöka åstadkomma en bred uppgörelse där man kunde avvisa samtliga besparingar att vi föreslog regeringen att man t.ex. skulle göra en mindre höjning av tobaksskatten samt vinoch spritskatterna. Om man skulle lägga på en femöring i höjd tobaksskatt på varje cigarett och lägga på några få procent av priset på vin och sprit, skulle detta ha räckt för att hålla skolan helt skadeslös och fredad från besparingar. Också det förslaget har avvisats av socialdemokraterna. Som har påpekats här tidigare har regeringen inte redovisat någon finansiering av de 350 milj.kr. som man nu tvingas lägga tillbaka. Ifrån centerns sida vill vi redan nu mycket bestämt göra klart att vi motsätter oss alla former av finansiering som direkt eller indirekt går ut över utbildningssektorn. Skolministern har varit sur och uppenbart irriterad över bakslagen när det har gällt besparingarna på skolans område. Han har kommit med många olika och ofta motsägelsefulla budskap. Ett har varit att besparingarna är så små och att det per elev räknat inte är fråga om så många hundra kronor. Då borde det enligt skolministern vara rimligt att kommunerna kompenserar det som faller bort. Bengt Göransson brukar säga att han litar på kommunalmännen. Han är säker på att de inte lämnar de sämst ställda eleverna i sticket. När man nu gör det från statens sida, litar Bengt Göransson på att kommunerna tar över ansvaret. Bengt Göransson har dessutom sagt: När jag får exempel från skolans värld på hur besparingarna har slagit, visar man mig dåliga skolbyggnader och pekar på att man har dålig skolmat eller på att eleverna får sämre skolskjutsar än tidigare. Men allt detta är ju kommunala kostnader. Att det blivit så kan rimligen inte vi, staten, rå för. Bengt Göransson brukar tillägga: Om ni inte passar er väldigt noga, kan vi kommunalisera alltsammans — åtminstone skolledarna. Jag har läst om och hört att Bengt Göransson har sagt detta i många tal under den senaste tiden. Det han uttalat visar enligt min mening att han inte förstår sambanden mellan statliga besparingar och den kommunala ekonomin. Kommunernas möjligheter att kompensera är ju väldigt olika. De beror naturligtvis till en del på politisk vilja, på om det finns starka skolpolitiker som kan driva sina uppfattningar i kommunen. Men de beror självfallet också på vilka resurser kommunerna har. Där finns skillnader i skatteunderlag, men också stora skillnader i kommunala kostnader, beroende på om det är stora avstånd i en kommun, om man har en omfattande skolskjutsning, många skolenheter som är vitt spridda, etc.

Det tycker jag att Bengt Göransson borde begripa. Det låter litet konstigt om man i ett sammanhang pekar ut kommunerna och säger att de missköter sina angelägenheter — att de inte kan underhålla sina skolbyggnader och att de inte satsar tillräckligt med pengar på skolmåltider, läroböcker och annat — och i nästa andetag säger att regeringen är beredd att kommunalisera hela verksamheten. Det är ett resonemang som inte går ihop, Bengt Göransson. Om man för ett sådant resonemang, hur går det då med statens ansvar för en likvärdig skola? Och återigen samma fråga, Bengt Göransson: Blir det då bättre för eleverna? Får vi en bättre skola i hela Sverige? Centern säger ett klart och entydigt nej till allt tal om kommunalisering. Det kommer vi att göra i varje fall till dess att alla Sveriges kommuner har samma ekonomiska förutsättningar. Då kan man möjligen — med betoning på ”möjligen” — diskutera den här frågan. Herr talman! Med denna genomgång har jag i huvudsak uppehållit mig vid skolans ekonomi. Det har varit väsentligt, eftersom det är den frågan som dominerar dagens skoldebatt. Det finns många andra frågor att diskutera, och vi har berört dem i våra motioner, bl.a. i vår partimotion om utbildningspolitiken och vår kommittémotion. Det gäller sådana viktiga saker som en stor övergripande utbildningspolitisk utredning, som vi har valt att kalla U 90. Vi har tagit upp frågor som berör elevdemokratin och möjligheterna att möta våld och skadegörelse i skolan genom att dels göra eleverna mer delaktiga i besluten och i det som händer i skolan, dels också ge dem ett större ansvar. Det gäller sådant som vi brukar kalla för demokratifostran. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till samtliga centerreservationer.

Herr talman! Larz Johansson ägnade sig åt en lång rad siffror i en sifferexercis som jag inte känner igen och därför inte kan kommentera. Helt klart är dock att folkpartiet säger nej till regeringens besparingar på grundskolan. Att vi placerar medlen på ett något annorlunda sätt än tidigare har sin speciella bakgrund. Vi vill placera 295 milj.kr. på ett kvalitetsprogram för skolan. Vi lägger dessa pengar på ett konto för att kommunerna därmed skall ges möjligheter att använda dem på bästa sätt. anpassat till de lokala förhållandena. Genom den här metoden ges bättre möjlighet att anställa fasta vikarier. Man kan inrätta flexibla undervisningsgrupper. Man kan inrätta särskilda undervisningsgrupper för störande elever. Och man kan ge ökade valmöjligheter också i den allmänna skolan. Larz Johansson gör vidare ett nummer av att vi tar bort de 25 miljonerna från den samlade skoldagen. Det är ett gammalt krav från folkpartiet. Vi har klart sagt ifrån att den samlade skoldagen på de flesta ställen inte har fungerat särskilt bra. De pengarna för vi över till ett konto för att ge större möjligheter att bevara små skolor. Vi har inte heller gjort någon hemlighet av att vi har finansierat våra förslag genom besparingar på vuxenutbildning. I ett val mellan att satsa på utbildning åt vuxna och att satsa på barn i den obligatoriska skolan har det för oss varit helt klart: Vi prioriterar grundskolan.
Herr talman! I de utbildningspolitiska debatterna brukar Larz Johansson alltid uppträda som magister, men i dag förenar han sin magisterroll med kamrersrollen. Jag tycker därför att han borde ha talat tyst om det han sade om kamrerarna i finansdepartementet i inledningen av sitt anförande. Larz Johansson anklagar oss moderater för att vi hävdar att det finns ett behov av mindre klasser och att vi vill stödja de barn som behöver mest stöd. Vi anser att det stödet ges bäst till barnen om det satsas på undervisningen. Kringaktiviteter har ju måst tillskapas därför att så många elever inte har fått de baskunskaper och den tillfredsställelse som de har behov av och har rätt att kräva i skolan. Med ett bättre stöd till undervisningen kan man minska kringaktiviteterna — det är jag helt övertygad om. Sedan frågade Larz Johansson oss om de ökade valmöjligheterna på högstadiet. Han glömmer bort att det ju är fråga om samma timtid även med ökade tillvalsmöjligheter. De timmar som vi vill använda för tillvalsämnen tar vi från fria aktiviteter och från temastudier, och dessa aktiviteter kostar ju också pengar. Sedan vill jag tala om för Larz Johansson, om han inte kommer ihåg det, att det på s. 27 i utskottsbetänkandet står bl.a. följande: ”SÖ har fått i uppdrag av regeringen att undersöka frågan om tillvalet på grundskolans högstadium och kommer att redovisa sitt uppdrag senast den 1 november 1987. I uppdraget ligger att SÖ skall utreda möjligheterna att ha ett språktillval jämte ett annat tillval.” Utskottet är alltså på väg i den riktning som vi vill att skolan skall gå. Välkommen efter, Larz Johansson!

Herr talman! Jag förstår att det stör litet grand när folkpartiets och moderaternas faktiska siffror kommer fram i ljuset. Särskilt oroad blir jag när Ylva Annerstedt inte känner igen siffrorna. De står i folkpartiets motioner och reservationer, och jag hoppas verkligen att ni vet vad det är ni talar om. Det är klart att det är bra att kunna säga till skolorna: Nu skall ni få 295 milj.kr. för att satsa på ökad kvalitet i undervisningen. Men jag tror inte de blir så förtvivlat glada om de samtidigt får veta att man först tar av dem 320 milj.kr. Det är det faktiska förhållandet. Sedan kan vi glömma allt tal om kommunal vuxenutbildning osv., för det gav jag mera som en illustration till hur oerhört svårt det har varit att tillsammans med folkpartiet och modera terna mobilisera en opposition mot regeringens besparingsförslag. Jag gjorde inget nummer av den samlade skoldagen. Jag konstaterade att ni accepterar de 25 miljonerna, men jag konstaterade också att ni använder dem på ett annat ställe, precis som Ylva Annerstedt sade. Med Birgitta Rydle är förhållandet egentligen precis detsamma. Ni säger: Vi skall satsa 238 milj.kr. på undervisning. Det är väldigt viktigt, då kan man få mindre grupper, stöd till de svaga eleverna och allt sådant. Men först tar ni bort 565 milj.kr., och ni tar huvuddelen från det anslag för särskilda insatser och särskilda åtgärder på skolans område som just riktar sig mot de svaga eleverna i skolan. På det anslaget tar ni inte mindre än 345 milj.kr., och det kan inte gå obemärkt förbi. Visserligen har skolöverstyrelsen fått ett uppdrag att se om det går att införa ytterligare ett språktillval, men det är faktiskt så att varje ytterligare tillvalstimme man för in kostar pengar — om man menar allvar med att eleverna skall ha möjlighet att välja mellan flera olika verksamheter. Om klassen är samlad går den resurs man är given åt, men skall man dela klassen i flera grupper kostar det faktiskt timmar. Det var detta förhållande jag redovisade inledningsvis. Kostnaden kommer självfallet att öka om man skall ha fler tillvalsmöjligheter. Kan Birgitta Rydle bevisa någonting annat, tror jag man skulle vara tacksam både på skolöverstyrelsen och på utbildningsdepartementet, för då har hon verkligen gjort en bra insats.
Herr talman! När folkpartiet utformade sina förslag i partimotionen om skolan, hade vi naturligtvis överlagt med våra företrädare ute i kommunerna som arbetar med skolan. Det man utan tvekan har fastnat för som det mest angelägna att satsa pengar på är just att kunna ha flera fasta vikarier, att kunna ha flexibla undervisningsgrupper, att kunna ha särskilda undervisningsgrupper för störande elever och att kunna ha en ökad samverkan mellan hem och skola. Det är vad man har prioriterat, och det sätt på vilket man kan uppnå allt detta är att lägga pengarna på det sätt som vi har föreslagit. De här åtgärderna är, säger man också, ett verksamt sätt att bidra till åtgärder mot våldet i skolan. De skapar mindre oro och gör det mera möjligt för lärare och övrig skolpersonal att tillfredsställa de individuella behov som är mycket olika ute i de olika kommunerna. Det är därför vi har prioriterat det här sättet att fördela resurserna.
Herr talman! Bara helt kort några ord om tillvalen. Det är faktiskt så, att en klass inte är samlad under fria aktiviteter heller, Larz Johansson. Klassen är även då indelad i många små grupper. Sedan några ord om finansieringen. Vi redovisar ärligt hur vi vill använda pengarna till skolan och varifrån de tas. Kan vi få en redovisning, Larz Johansson, för varifrån centerpartiet tar de pengar som man satsar på skolan? Och hur har man tänkt sig att lösa frågan om de 350 milj.kr. som lämnas ofinansierade enligt kompromissen? Ni säger ju att utbildningssektorn i det sammanhanget inte får bli lidande. Hur skall ni klara den saken? Enligt gällande arbetsordning är det ju så, att regeringen skall täcka en utgift genom att göra besparingar inom samma område.
Herr talman! Jag är alldeles övertygad om att Ylva Annerstedt har fått det svar som hon har redovisat, om hon har talat med aktiva kommunalpolitiker. Men jag är lika övertygad om att hon inte har redovisat hela sanningen. Hon har säkert beskrivit verkligheten på samma sätt nu som hon gjorde i Kommun Aktuellt. Jag påstår, Ylva Annerstedt, att det inte är ett sannfärdigt sätt att beskriva folkpartiets agerande. Folkpartiet har ju inte gjort någonting för att stoppa besparingarna inom grundskolan. Tvärtom föreslår man ju större besparingar än dem som regeringen redovisar. Birgitta Rydle påminner mig också om att klassen är delad under fria aktiviteter. Jo, Birgitta Rydle, det är sant. Men jag antar att ni inte samtidigt vill påstå att de fria aktiviteterna skulle uppta 14 veckotimmar. Skillnaden mellan de nuvarande 11 96, i förhållande till de 100 som ni själva har redovisat, och de 25 26 som ni nu talar om är faktiskt 14. Det är åtskilligt mer än vad de fria aktiviteterna tar i anspråk. När det gäller finansieringen har jag från talarstolen sagt att vi, precis som övriga partier, har redovisat finansieringen i vårt budgetalternativ. Då det inte har accepterats, har vi kommit med ett annat förslag. Det förslaget kan vi fortsätta att upprepa. Det gäller då de utestående 350 miljonerna. Regeringen återkommer kanske med ett förslag om höjda tobaks-, vinoch spritskatter, och jag tycker att det är ett bra sätt att finansiera de 350 miljoner kronorna. Det drabbar i varje fall inte skolan, och det hoppas jag att också Birgitta Rydle kan vara glad över.

Herr talman! Ibland önskar man vad gäller utbildningspolitiken att centern och vpk hade gemensam majoritet här i kammaren. Det har varit ytterst intressant att se och höra hur farbror Grön styr och ställer med tanterna Blå. Birgitta Rydle och Ylva Annerstedt ställde en del frågor till mig som jag skulle vilja kommentera litet grand. Birgitta Rydle frågade om socialdemokraternas och vpk:s kompromiss när det gäller att återföra medel till skolan skall betalas genom besparingar inom skolans område. Svaret från vpk är nej. Vi har i stället föreslagit en tobaksskattehöjning. I det sammanhanget har för resten även moderaterna tidigare tillfrågats av vpk, men de har tackat nej till medverkan. Ylva Annerstedt säger att skolan kan jämföras med ett företag i kris. Då frågar jag: Menar Ylva Annerstedt att man skall förfara på samma sätt med skolan som man gör med ett företag i kris? Är folkpartiets medicin rationalisering och personalminskningar? Det är ju medicinen i andra fall när det gäller debatter här i kammaren om näringspolitiken. Ylva Annerstedt sade också att man vill skapa konkurrens mellan olika skolor. På det sättet skulle skolan bli bättre. Det var folkpartiets kvalitetsmedicin beträffande skolan. Men då vill jag fråga: Var finns den enhetlighet och likvärdighet som det talas om i Läroplan för grundskolan, vilken folkpartiet ställt sig bakom? Finns det inget värde i samarbete och ömsesidig solidaritet mellan skolorna också inom en kommun? Vart leder konkurrens på kniven mellan skolor när det gäller mobbning och jämställdhet? Kan man inte tänka sig att skolorna inom en kommun faktiskt kan utvecklas pedagogiskt genom ett ömsesidigt samarbete? Herr talman! När vi i dag debatterar den svenska grundskolan gör vi det i en mycket bättre atmosfär än tidigare. Jag menar inte att allt skulle vara frid och fröjd, utan att bristen på frid och fröjd debatteras också utanför detta hus. Jag är glad att skolan kanske nu får den plats på den politiska dagordningen som den förtjänar. Skolan är trots allt den största arbetsplatsen i Sverige. När regeringen presenterade budgetpropositionen i januari och det därvid framkom att man från regeringens sida var beredd på och dessutom förfäktade ståndpunkten att anslagen till skolan skulle skäras ner med ytterligare 500 milj.kr., då hoppade i alla fall jag högt. Efter alla vackra ord om skolans roll i samhället och en skola för alla väntade man sig inte ett nedskärningsförslag på skolans område. Förslaget har fått den kritik det förtjänar, och jag skall inte upprepa den nu. Intressant i sammanhanget är dock att detta sanslösa förslag verkar ha varit något av en väckarklocka till gagn för den utbildningspolitiska debatten — jag säger detta utan att vara cynisk. Det är till stor del så att den massiva opinion — av elevoch lärarorganisationer, Hem och Skola m.fl. — som nedskärningsförslaget skapade aktivt har medverkat till att vpk kunnat återföra lejonparten till utbildningsväsendet. Genom den uppgörelse vi förhandlat fram med socialdemokraterna har vi kunnat återföra nästan tre fjärdedelar av regeringens förslag till nedskärningar. Tyvärr räcker inte detta för att kunna skapa en skola som är anpassad till att vara en skola. När nu en av de stora kvällstidningarna, Aftonbladet, på ett initierat sätt har dragit i gång en stor artikelserie kan man hoppas på att debatten fortsätter om vilka krav och önskemål som skall ställas på en skola som är en skola. Från vpk:s sida menar vi att det parallellt med den allmänna debatten om skolan bör göras en samlad översyn av utbildningsområdet. Vi tror att det förhållande som råder i dag med viss försöksverksamhet och ständigt nya delreformer som annonseras parat med ständig osäkerhet om nya nedskärningskrav inte skapar en god skolmiljö. Skolan måste få lugn och ro. Låt oss i stället ha en öppen och frimodig debatt, som kan ge substans åt skolan i framtiden. Att skolan skall ha lugn och ro innebär naturligtvis inte att vi nu har nått fram till en punkt där skolan skall förklaras som nationalpark — tvärtom. Men fram till dess att ytterligare kraftiga förändringar görs måste dessa vara väl förankrade ute i skolans verklighet, och skolan måste få tid att söka ta till sig den verklighet som den också har att verka i. Detta innebär förhoppningsvis att det skapas villkor och en atmosfär där fler än i dag kan känna sig beredda att delta i formandet av skolan för framtiden. Det finns dock beslut som har fattats och som redan nu borde mana till snara förändringar. Jag tänker bl.a. på den nya lärarutbildningen för grundskolan som snart skall påbörjas. Den nya lärarutbildningen innebär bl.a. att eleverna kan få möjlighet att ha samma lärare under längre tid än vad som nu är fallet. De nya lärarna får en bredare kompetens än dagens lärare har. Från vpk:s sida menar vi att det gäller att möta de nya lärarna men också den läroplan för grundskolan som finns sedan snart tio år tillbaka med lokaler som passar för de arbetsformer som är tänkta och möjliga. Vidare måste det ske en upprustning vad avser resurser i skolan såsom skolbibliotek och olika läromedel. Man hade ju kunnat hoppas på att lokalanpassningsskäl vore de enda skälen för en upprustning av de svenska skolbyggnaderna, men efter att ha besökt bl.a. Eriksdalsskolan här i Stockholm är jag av en annan uppfattning. Jag kan garantera att jag i den skolan med lätthet kan kasta ut utbildningsutskottets betänkande om grundskolan mellan fönsterramarna utan att öppna fönstren. Så gistna är fönstren i skolan. Vidare kan jag nog garantera att jag inte kan få en enda riksdagsledamot att uträtta sina behov på någon av de toaletter som jag såg och som är till för eleverna. Miljön är helt enkelt äcklig och borde inte anstå en svensk skola av i dag. Mot bakgrund av vetskapen att denna skola inte är den enda i Sverige som har stora brister i miljön, och då inte minst ur hälsoaspekt, har vi föreslagit ett ROT-program för skolan. Vi föreslår ett femårigt reparations-, omoch tillbyggnadsprogram. Kostnaden för staten blir högst 400 milj.kr. per år. Det hävdas från de övriga partierna att dessa angelägenheter är av kommunal art. Det kan så vara, men detta kan inte hindra riksdagen från att ta ansvaret för sina beslut och verka för att de skall fungera ute på fältet. Jag vill hävda att det är lika naturligt att riksdagen fattar beslut om särskilda renoveringsprogram för skolan som att riksdagen beslutar om sådana program för hyreshus och andra byggnader. Låt mig påminna om att det också tidigare har förekommit särskilda statliga investeringsprogram för skolan och skolbyggnaderna. I tider då elevtalen tillfälligt sjunker och vi inväntar en nyutbildad lärarkategori frigörs en del medel som enligt vår mening bör användas för långsiktiga investeringar i skolan. Samma typ av argumentation som i fråga om skollokaler kan man använda när det gäller läromedel och vårt förslag om ett lagstiftande rörande kostnadsfri skolmat. Att lagstifta i denna fråga vore att försäkra sig om att brister i undervisningens inhämtande åtminstone inte beror på att barnen har hungriga magar. Det vore dessutom anständigt om utskottets majoritet ville se verkligheten i denna fråga. Vi vet att många föräldrar är ensamstående i dag och att barn har relativt lång resväg till skolan. Bara dessa två kända fakta borde mana utskottsmajoriteten till eftertanke, om det ändå inte vore av viss vikt att garantera en näringsriktig kostnadsfri skolmat. Vad som förvånar i denna fråga är centerpartiets ställningstagande — detta parti som så ofta är överens med vpk om vissa basfunktioner för skolan och som inom sig har folk som står matproduktion och kostfrågor mycket nära. Ändå är man inte beredd att föreslå lagstiftning i fråga om skolmaten. Herr talman! I den vidare debatten om skolan får inte pliktoch rättighetsproblematiken glömmas bort. Här är det nu viktigt enligt vår mening att rättighetsbiten lyfts fram. Vi anser nog att pliktdelen är väl så känd och exploaterad i skolan. När det gäller rättighetsdelen kan dock denna enligt vår mening utvecklas ytterligare. Alla möjliga sätt måste utnyttjas för att underlätta för eleverna att bedriva elevfackligt arbete. I detta sammanhang är det samarbete och den medverkan som kan upprättas med fackliga organisationer och politiska ungdomsförbund av stort värde. Från riksdagens sida måste framdeles beslut tas för att främja dessa samverkansformer. Det handlar om den sociala fostran. Elever som ägnar sig åt elevfackligt arbete skall ha rätt till kompensationsundervisning i den grad de anser sig behöva det för att reellt kunna utföra sitt fackliga engagemang. Det är något märkligt att man inom det svenska skolväsendet i en del fall, när man vill ägna sig åt idrott på hög nivå, kan få jämkning i sin utbildning men att det inte gäller för elevfackligt arbete. Exemplet gäller i första hand gymnasieskolan, men jag kunde inte låta bli att nämna det i sammanhanget. Herr talman! I det betänkande vi nu behandlar finns en del reservationer från borgerliga partier som kan verka lockande vid första anblicken. En sådan reservation gäller att det i stort sett skulle vara fritt fram att välja vilken skola tillhörande det kommunala skolväsendet som man vill gå i. En sådan bubbla verkar snarast som ett hån, särskilt för oss som bor i glesbygd. Där begränsas nämligen denna s.k. frihet av faktiska förhållanden som skolskjuts, väghållning, barnomsorg, fritidsverksamhet etc. Men det kanske är detta moderater och folkpartister avser när de säger att endast skoladministrativa skäl skall kunna tala emot önskemålet. Snöplogning är för oss i glesbygd numera ett skoladministrativt skäl. Jo, jag tackar för erbjudandet. Får jag då fråga: Skall man kunna byta skola efter behag, efter kanske ett, två eller tre år, också? Och vart leder det? I ett par reservationer tas frågan om tidig skolstart upp. Det föreslås att barnen skall börja skolan vid sex års ålder. Till det kan sägas att det redan nu finns möjlighet att börja skolan vid den åldern för den som så önskar och har behov därav. Denna möjlighet kommer säkert att öka framöver, då elevtalen minskar. Jag anser inte att en skolstart vid sex års ålder är ett alternativ till pedagogisk utbyggnad av förskolan. Tvärtom. Vill man ge en reell möjlighet till skolstart vid sex års ålder måste förskolans pedagogiska program förstärkas och utvecklas, och dithän är det långt. Det måste gälla för dem som väljer att gå kvar i förskolan och börja skolan vid sju års ålder. Det kanske är bekant att man på en del orter bedriver deltidsförskola redan från fem års ålder. Man kan fråga sig hur skolstarten skall så att säga synkroniseras för dessa barn. Det återstår tydligtvis många problem att lösa när det gäller en eventuell tidigare skolstart. Jag tycker också att man bör ställa sig frågan: Är det så bråttom att få sluta leka och allt tidigare börja skolan? Frågan får mig att tänka på en liten historia. En mamma frågade Albert Einstein: Min son, som är så framstående i matematik och fysik, vad rekommenderar ni honom att läsa? — Sagor, sade Einstein. — Jaså, sade mamman konfunderad, och mer då? — Ännu mera sagor, sade Einstein. Jag tycker att denna lilla historia bör mana till eftertanke. Vad är skolan till för? Är den till för barnen och som ett möjligt verktyg för deras framtid, för deras möjlighet att förändra sin framtid? Eller är skolan och debatten kring skolan främst till för oss vuxna och våra behov av att strukturera verkligheten? Ställ er den frågan och läs folkpartiets reservation om att skolan inte bör ha ambitionen att lösa våldsproblem utan polis. Herr talman! Jag yrkar bifall till de reservationer till detta betänkande där mitt namn återfinns.

Herr talman! Björn Samuelson borde lyssna bättre på vad som sägs från talarstolen. Han pådyvlade mig åsikter som jag mycket noggrant angav källan för, nämligen en företagsledare i Stenungsund; denne ansåg att skolan var som ett företag i kris. Jag tycker inte att det är ointressant för ett land som exporterar ungefär 80 20 av sin produktion om skolan kan få fram de medarbetare med kvalitet som vårt näringsliv behöver. Detta är faktiskt ett internationellt problem för industriländerna, som man diskuterar. En sak som jag tycker är viktig i det sammanhanget och som jag också mycket klart redovisade är att man skall definiera målgruppen: Man skall ta reda på vilka människor det är man vänder sig till. De barn som i dag finns i skolan är mycket olika de barn som gick i skolan på den tiden när de grundläggande linjerna i läroplanerna kom till. Konkurrens mellan skolor — kan det vara någonting?, sade Björn Samuelson vidare. Ja, tänk, jag tycker verkligen att det är någonting! Det tvingar skolorna att lyssna på föräldrarna och deras önskemål, och det tvingar skolorna att titta närmare på sin kvalitet och förbättra den. Om föräldrarna dessutom har möjligheten att välja den ena skolan eller den andra flyttar de självfallet sitt barn till den skola som ger den bästa undervisningen. Skulle inte Björn Samuelson göra det med sitt barn? Jag tycker det är självklart att man som förälder resonerar på det sättet. I de skolor som inte kan hålla kvaliteten skall inte några barn gå kvar. Björn Samuelson gjorde vidare ett nummer av att det i hans hemtrakter inte finns någonting att välja emellan. Därför skall inte heller andra kunna välja. Det är en typisk Jante-inställning: Bara för att inte alla kan få allt skall inte någon få något. Vi i folkpartiet har en annan inställning. Vi tycker att där det är möjligt skall man självfallet ha valmöjligheter. Det faktum att inte alla kan få allt skall inte behöva utesluta att den möjligheten ges där det går. Ett ömsesidigt samarbete mellan skolorna är väl ändå bra, sade Björn Samuelson. Ja, jag tycker att det är utmärkt. Det är klart att skolorna skall samarbeta. Jag kan ge ett exempel från min egen kommun, där vi har försökt upprätta ett samarbete mellan den allmänna skolan och Waldorfskolorna som vi har i kommunen. Det hindrades i åratal effektivt av den socialdemokratiska majoriteten.

Herr talman! Jag observerade att Ylva Annerstedt citerade, men jag tyckte inte att det framgick särskilt tydligt om hon delade åsikten att skolan kunde liknas vid ett företag i kris eller inte. På ett sätt fungerar väl skolan ypperligt åt företagen — den är ju ett extremt bra sorteringsinstrument. Se bara på den sociala snedrekryteringen till högre studier — till gymnasieskolan och högskolan. Där sållas ju agnarna från vetet åt företagen! När det gäller konkurrensen i skolan vill jag säga att jag inte tror att man har särskilt goda möjligheter att utveckla ett samarbete mellan skolor om man vet att man skall konkurrera om eleverna och kanske även om medel till skolan. Jag tror att det då blir svårt att utveckla ett samarbete så långt det är möjligt. Vi har ju i skolan prövat det mest effektiva konkurrensmedel vi har i samhället, nämligen betygen, och skolan blir ju bara sämre enligt Ylva Annerstedt. Så till friheten att välja skola. Frihet springer inte ur annat än faktiska förhållanden, och faktiska förhållanden är väghållning, dagis, annan barnomsorg, fritidsverksamhet, kommunikationsmöjligheter, kommunal ekonomi och möjligheten att erbjuda skolskjutsar. Sådan är verkligheten. Om jag sedan kan välja mellan en eller två skolor är en annan sak, som vi inte behöver diskutera här i kammaren. Men jag tycker att man bör se på de praktiska, reella förhållandena innan man börjar tala om frihet att välja hit eller dit. Man bör se till de resurser vi har i samhället. Jag frågar: Skall man kunna byta skola efter ett, två eller tre år, om man tycker att den skola man går i är för dålig, att den konkurrerar för dåligt med en annan skola i folkpartiets Skolsverige? Skall det också vara möjligt, eller lägger skoladministrativa skäl hinder i vägen? Det är tomt prat, om man talar om frihet och inte ser till praktiska, reella förhållanden, Ylva Annerstedt.

Herr talman! Det finns många saker som är bra i den svenska skolan — och som har blivit bättre. Men nog kan man ändå tala om kris i vissa avseenden. Ett exempel är att Sveriges tioåringar har matematikkunskaper likvärdiga med Somalias. Tycker inte Björn Samuelson att det är likvärdigt med en kris? Det är de tioåringarna som sedan skall föra vårt näringsliv framåt, som skall betala våra pensioner, Björn Samuelson! Det finns ett annat område där jag tycker att man också kan tala om kris. Det gäller de allt större våldsyttringarna i den svenska skolan. Jag tycker inte att vi skall slå oss till ro och nöja oss med det. Vi måste alltså göra någonting, vi måste betrakta detta som en kris som skall åtgärdas. Ett antal åtgärder i den riktningen har vi föreslagit, och jag har redovisat vårt kvalitetsprogram tidigare. När det gäller valmöjligheterna tycker vi att föräldrar och elever skall få välja den skola som de anser ha den bästa kvaliteten. Det faktum att man inte i varenda by i hela Sverige kan göra detta val skall inte hindra föräldrar från att göra ett val på de ställen där det finns möjligheter. Så enkelt är det. Att detta skulle innebära några oöverstigliga problem på de orter där det finns olika skolor att välja mellan är fullständigt tomt och löst prat. I Danmark går det alldeles utmärkt att ha det på det sättet. Varför skulle vi inte också i Sverige kunna tillfredsställa önskemål som föräldrar och elever har när det gäller att välja skola? Vi tycker att denna möjlighet för föräldrar att välja också skulle ge mycket goda resultat när det gäller skolornas vilja att vidmakthålla och förbättra kvaliteten på undervisningen, miljön och lärarnas arbetsförhållanden.

Herr talman! Skolan är i kris — ja visst, det finns problem i skolan. Vi har en mängd förslag från vpk om hur vi skall åtgärda dessa problem. Ylva Annerstedt säger att det är dåliga matematikkunskaper hos tioåringarna i Sverige, och så vill hon möta detta med konkurrens mellan skolor. Då ställer jag frågan: Hur gestaltar sig valmöjligheten, friheten, för mig som är dålig i matematik och skulle vilja gå till en viss skola som har en så ypperlig matematikundervisning, men inte får plats? Eller skall jag vara prioriterad, eftersom jag är så dålig i matte, och få gå till den skola som har denna ypperliga matematikundervisning? Skall vi ha alla som är så dåliga i matematik på en skola, de som är dåliga att läsa på en annan skola och de som är dåliga i geografi på en annan skola, osv.? Vart bär det hän, Ylva Annerstedt? Så till våldet i skolan. Det finns inte en enda ledamot i denna kammare som inte är allvarligt oroad över våldstendenser i skolan. Men en konkurrens, där den ena skolan skall vara bättre än den andra i stället för att samverka och lyfta skolan totalt sett i en kommun, kommer naturligtvis att leda till — med den bostadssegregation som vi trots allt har i detta land — att vi får en ännu större segregation i skolorna. Vi kommer att få små Danderyd och Ålidhem, kanske inom en liten del av en stad. Vart bär det hän? Man måste tänka sig för, vilka effekter sådana förslag kan få, innan man ställer dem och röra sig i den sociala, politiska och ekonomiska miljö som vi har i dag.

Herr talman! Den socialdemokratiska regeringens politik är den tredje vägens, dvs. inte bara satsa nya resurser men heller inte bara spara. Det blir både spara och satsa, och det är detta som kallas den tredje vägen. I år prioriteras forskningen, regionalpolitiken, sociala insatser till barnfamiljer och pensionärer samt rättvisa insatser vid sjukdom. I övrigt måste effektivitet och sparande gälla som riktmärke. På det sättet har skolans anslag minskat inom de sektorer som kommunerna har ansvaret för. De inte direkt undervisningsbundna uppgifterna, som åtgärder att förstärka och stimulera engagemang i skoldagen totalt, har i grundskolan fått minskade anslag. Tanken var att huvudmännen - kommunerna — skulle påta sig denna kostnad. Regeringsförslaget har stött på motstånd från flera håll. Moderaterna och folkpartiet har genom att strypa volymen inom vuxenutbildning och folkbildning delvis anslagit medel till grundskolan. Centerpartiet har också sparprogram, t.ex. när det gäller de specialdestinerade statsbidragen. Detta är underligt, för i utbildningsutskottet lägger man på statsbidrag. När centern finansierar olika anslag, då sparar man på anslag till förskola, skola och landsting. På annat sätt kan man inte få centerförslaget att gå ihop. Detta regeringens sparande på skolområdet hade sina motsvarigheter i sjukhus och bidraget till flyttning från stödområdena. Omläggningen av den kommunala skatteutjämningen mot mera progressiva statsbidrag innehöll därtill ett sparavsnitt. Exemplen kunde också tillfogas alternativen som de andra partierna haft. Det skulle spegla såväl sparande som överbudspolitik. Nu är det dock grundskolans område vi skall tala om, men andra program hör ihop med detta. Ökningar och minskningar av anslagen speglar åsikter men innefattar också att andra huvudmän skall ta kostnadsansvar utan att angelägna inslag i skolan försvinner. Det gäller bl.a. särskilda åtgärder — eller, som det nu heter, särskilda insatser — på skolområdet och förstärkningsresursen. Den opinion som kommit av att anslaget minskar har vi försökt att tillmötesgå genom uppgörelsen mellan vpk och socialdemokraterna. Hela sparprogrammet genomförs således inte genom s—-vpk-uppgörelsen. Inom vårt eget parti fanns denna opinion, och det bidrog till att vi nu justerat upp beloppen. De stämningar vi registrerat har också varit positiva därtill. Särskilda insatser och förstärkningsresursen får tillskott på 100 resp. 53 milj.kr. Det antyder att det fanns motiv för ett sparande för staten, men att kommunerna skall träda i statens ställe om skolmyndigheten lokalt så bedömer. Vi har inte heller helt klarlagt att statsbidraget används till det avsedda syftet. Basresursmedeltalet i mellanstadiet har också utskottet uttalat sig om. Här har vi ett förflutet från föregående år där vi påtalade svårigheten att gå från 25 elever på lågstadiet till de 30 som är talet på mellanstadiet. Genom de åtgärder som regeringen vidtagit med en minskning av basmedeltalet på 0,14 och utskottets uttalande hoppas vi att denna fråga skall vara löst. I grundskolan gällde s-vpk-uppgörelsen dessa tre punkter. Särskilda insatser, förstärkningsresursen och uttalande om basresursmedeltalet på mellanstadiet. Regeringsförslagen i budgeten på grundskolans område har under den femårsperiod som den socialdemokratiska regeringen suttit varit klart positiva. Utslagningen i skolan, satsningen på svenskämnet och nu på matematik och även tidigare kultur i skolan är belägg för detta omdöme. I årets budgetförslag kommer den redan förra året antydda ambitionen att läroplanen Lgr 80 skall tillämpas i verksamheten. Den s.k. styrgrupp som nu tillsatts skall genomlysa en rad av de uppgifter där ansvaret ligger såväl på staten som på skolhuvudmännen kommunerna och i gymnasiet också på landstingen. Detta arbete kan även ge svar till de skolkritiker som i förekommande fall uppträder. Därmed inte sagt om debatt i skolfrågor i sig är nödvändig och bra. Skoldebattens inriktning på den direkta undervisningen kan gälla alternativen i skolan, som frihet att välja skola eller att exempelvis fristående skolor finns. I de avseendena är svenskt skolväsende mycket homogent. Den svenska skolan har, kan man säga, stort förtroende hos elever, föräldrar och allmänhet. Det är bra och det skall vi slå vakt om. Men vi kan ytterligare variera och skapa profil i skolan. Föräldrar och elever skall kunna ges större möjlighet att välja skolenhet. Detta begränsas emellertid genom att skolskjutsar och utrymme inte kan ges de elever som önskar åka från områdets skola. Lösningarna är dock möjliga om de praktiska förutsättningarna finns. För fristående skolor gäller särskilda regler. Dessa har vi i enighet beslutat om här i riksdagen under 1982/83 års riksmöte. Nu har verksamheten förekommit ett antal år, och SÖ har utvärderat densamma. Regeringen har tillmötesgått önskemål om statsbidrag, t.o.m. i större omfattning än SÖ rekommenderat. Nu vill de borgerliga partierna att samma statsbidrag skall utgå som till det övriga skolväsendet. Då frånträder man principen om kostnadsneutralitet eller att det inte skall bli dyrare för staten. De fristående skolornas statsbidrag räknas upp beroende på kostnadsökningen, men inte så att det når samma nivå som för de reguljära skolorna. Om det skall ske har vi nu ingen uppfattning om. Det får bli en bedömning som vi gör när SÖ-utvärderingen sker. Lgr 80 har nu varit i tillämpning under en femårsperiod. Denna läroplan, som vi väl litet var anser oss som fadder till, är en bra läroplan. Som jag sade tidigare har det nu tagits regeringsinitiativ till en uppföljning av bl.a. denna läroplan. Det är då helt överflödigt att nu göra några läroplansändringar. Lgr 80 är bra — låt det bli signalen till hela grundskolan. Nu skall vi med kraft tillämpa dess intentioner. Det skall vi göra med hela den kraft som ligger i ett system som är motiverat. Dessutom tror vi att såväl skolans personal, elever och föräldrar som skolpolitiker är besjälade av att få skolan mer meningsfull och att ge eleverna den grund som är så viktig för deras möjligheter att lyckas i livet. I vissa avsnitt skall läroplanen skrivas tydligare. Föredragande statsrådet antyder exempelvis att läroboken inte förekommer som ett instrument i undervisningen i den utsträckning som borde vara fallet. Det kan ha bidragit till att läromedel blivit mindre betydelsefulla, dvs. anslagen från kommunerna har minskats samtidigt som läromedelskostnaden ökat. Detta skall uppmärksammas vid de justeringar som naturligtvis kommer att göras i samband med en läroplansöversyn. En särskild utredare skall nu på regeringens initiativ se över frågan om läroboksanslaget och undersöka i vilken omfattning läroböcker förekommer i skolan. Vid vilken ålder skolplikten skall inträda har det varit diskussion om. Majoritetens uppfattning för närvarande är att vi bör avvakta diskussioner och överväganden i exempelvis partierna och överläggningar mellan olika intressen i skola och förskola. En del vill behålla den nuvarande sjuårsgränsen men ha ett skolförberedande år då kamratskap och laganda utvecklas — en social träning för att göra eleverna beredda att möta inlärningens pedagogik. Andra åter tror att detta uppnås bäst med en skolstart vid sex års ålder. Men låt oss alltså avvakta de överväganden som pågår. Frågan om mobbning, våld och även skolk tas upp i debatten. Låt oss slå fast att det är en central fråga för att skolan skall kunna hävda skollagens mål och riktlinjer. Det får inte förekomma destruktiva inslag i skolan som skolan inte bryr sig om. Regeringen har uppmärksammat frågan. Skolmyndigheter och intressen i övrigt på skolans område överväger i arbetsgrupper vad som ytterligare bör göras. Vikariatssystemet på lärarområdet skall ha samma utformning och tillämpas som när det gäller andra offentliga tjänster, har skolförfattningsutred ningen föreslagit. Resultatet av regeringens överläggning med Kommunförbundet skall föreläggas riksdagen för beslut. En del frågor som direkt ankommer på kommunerna kommer ständigt upp i motioner. Jag har redan nämnt frågan om läromedlen, men även frågan om skolmaten är viktig. Vi måste ta ställning till kostfrågorna och till forskningens signaler om att kosten har sin betydelse för hälsooch friskvården. Är det så att eleverna alltid äter den mat som serveras i skollunchen? Eller är det alltför många som inte äter skolmaten? Om det senare är fallet kanske det danar människor som inte heller senare i livet sköter sin kosthållning och som därigenom får sjukdomar som blir dyra för samhället och förorsakar personligt lidande. Vi ställer frågor nu men har inga svar. Här får vi vara uppmärksamma och följa frågan och kanske ta initiativ i ämnet. Det finns säkert flera områden att beröra. Dem får jag ta upp i senare inlägg. Låt mig nu till sist ta upp ett projekt som förekommit i skolan. Det är projektet ”Tänk”. Tänk positivt var förutsättningen för projektet. Det utlöste en rad positiva effekter i skolan, och man hade ämnet som inslag i lektionerna. Tidigare passiva eller likgiltiga elever blommade upp och bidrog konstruktivt, berättas det i en utvärdering. Det var inte enbart de talföra och de som ständigt har åsikter. Hela klassen var med, har handledarna noterat. En ung människa har var eller varannan tanke positiv. När det gäller äldre är den positiva tanken en på kanske dussinet tankar. Det var bra att vi fick detta fastställt. Kanske skall ”tänk”-ämnet föras upp på schemat i vår skola? Ja, nog ville de forskare som fört över ämnet och genomfört detta projekt i vår skola att så skulle bli fallet. Frånsett det har vi många inslag i vår skola som avser att göra den bättre och mer anpassad till de elever skolan är avsedd för. Vår skola lever, och med alla de defekter som skolan slåss emot såväl i som utanför skolan är helhetsbedömningen klar — vi har en skola som bearbetar och många gånger löser problem. Det är vår skolpolitiska uppgift att ge vår skola förtroende och möjligheter att spela denna sin kunskapsinhämtande och fostrande roll. När tänkte vi t.ex. något positivt om skolan senast? Gränser för hur stor roll skolan, tillsammans med hemmen och fritidens alla ostrukturerade företeelser, skall spela i elevernas liv finns. Allt är inte möjligt, men skolans målsättningsparagraf nr 1, att bibringa kunskap men också fostran, skall vi aldrig släppa. Mycket åstadkommer vi, och mycket mera går säkert att göra. Ibland har vi politiska hinder för att se problemen på samma sätt. Nog skall vi slå fast att endräkten i sina huvuddrag är stor och uppriktig. Genom konstruktiva diskussioner kommer också nya faktorer upp som vi kan använda i skolans verksamhet. Jag ber att få yrka bifall till hemställan i detta betänkande och avslag på reservationerna.

Herr talman! Sigge Godin har frågat mig vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta för att kvinnorna inte skall diskrimineras inom travsporten. Frågeställaren syftar på ett aktuellt TV-reportage som redovisade antagningen till ett begränsat antal platser i den s.k. proffstränarutbildningen inom travsporten. Svenska travsportens centralförbund — STC =— är en frivillig sammanslutning av landets 45 travsällskap och således en organisation utan statlig anknytning. STC:s huvuduppgift är att utveckla och värna om travsporten. I dessa uppgifter ingår utbildningsverksamhet. Enligt uppgift från STC antas i år 16 elever till en proffstränarkurs bland ett mycket stort antal sökande. Utbildningen syftar till tränarlicens som ges av STC. STC är en organisation som beslutar om såväl antagning till utbildning som utfärdande av licens. Regeringen har således inte att besluta om detta. För närvarande är antalet kvinnliga tränare mycket lågt både i Sverige och internationellt. Jag vill understryka vikten av att fler kvinnor ges möjlighet att genomgå tränarutbildning och därmed erhålla licens. Jag utgår från att STC på olika sätt medverkar till detta.

Herr talman! Jag får tacka idrottsministern för svaret. Det är allmänt känt att många kvinnor, främst unga flickor, lägger ner stort och intresserat arbete på landets olika travbanor. Från unga år ställer de upp, många gånger mer eller mindre gratis, och arbetar på travstallarna enbart på grund av sitt stora hästintresse. Bland dessa finns självfallet ett stort antal som blir mycket skickliga att sköta hästar. Man kan också påstå att kvinnorna har särskilt gott handlag med hästar och djur över huvud taget. Det är därför oacceptabelt att kvinnor som fyller alla krav på utbildning, erfarenhet och skicklighet skall bedömas på andra grunder än män när det gäller att utöva travtränaryrket. Man bör i detta avseende kunna instämma i vad arbetsmarknadsministern sade för en tid sedan, nämligen att det är dags att bryta gubbväldet. Kvinnor och män skall ha samma möjligheter att utöva det yrke de önskar. Det är märkligt att en sådan här situation har uppkommit i det svenska samhället. Det är med stor besvikelse jag tar emot svaret från idrottsministern. Idrottsministern borde kunna ta kontakt med alla organisationer för sport och fritid i landet och då även STC. Min fråga blir: Ämnar verkligen idrottsministern inte ta denna kontakt och diskutera med STC på vilket sätt man där tänker lösa dessa frågor? Är Ulf Lönnqvist så totalt ointresserad av kvinnornas möjligheter att utöva ett yrke inom travsporten som svaret ger intryck av?
Herr talman! Jag vet inte om Sigge Godin har tagit del av svaret. Där framgår mycket klart att jag har exakt den uppfattning som Sigge Godin själv hindra diskriminering av kvinnor inom travsporten ger uttryck för, nämligen att det är orimligt att inte fler kvinnor har fått denna möjlighet. Som jag säger i svaret utgår jag från att STC medverkar till att fler kvinnor skall ges denna möjlighet. Vi har, såvitt jag kan förstå, exakt samma inställning. Jag förstår inte hur Sigge Godin kan ta det som ett tecken på ointresse. Regeringen har inga möjligheter att gå in och föreskriva om vad som skall ske. Däremot har jag redan haft den kontakt med STC som Sigge Godin efterlyser. Där är det ingenting ytterligare att tillföra. Vi kan alltså ge uttryck för den mycket bestämda uppfattningen att det självfallet är både rimligt och nödvändigt att man ser till att också fler kvinnor får möjlighet att genomgå denna utbildning.

Herr talman! Det är bra att idrottsministern haft denna kontakt. Låt mig då fråga: Hur många kvinnor har antagits till den utbildning som det talas om i svaret? Det är viktigt för dem som lyssnar på debatten att få veta vad man har gjort i denna fråga. Vad blev resultatet av kontakterna som idrottsministern haft med STC? Hade man där ingenting att säga i denna fråga? Vad har ni diskuterat för någonting? Det är ytterst viktigt att man får veta vad ni har talat om, om det kommer att bli någon ändring och om det i så fall blir till fördel för kvinnor. Skall vi behöva läsa i Aftonbladet att den flicka jag nämnde i frågan förmodligen får sin licens nästa år?

Herr talman! Varken regeringen eller riksdagen kan föreskriva för en fri organisation hur den skall hantera utbildningsfrågor. Vi kan bara ge uttryck för synpunkter, och de synpunkterna är framförda. Organisationens svar är naturligtvis att man går igenom de sökande och gör sina prioriteringar och värderingar. Det är organisationens uppgift att göra det. Sedan kan vi ge uttryck för uppfattningar om att det är rimligt att fler kvinnor får denna möjlighet, och det har jag gjort.

Herr talman! Skälet till att jag tog upp den här frågan var inte enbart den här flickans ärende utan det faktum att det bara finns en kvinna inom landet som har denna travtränarlicens. Då är det snudd på diskriminering, och därför tyckte jag att det fanns alla skäl att ta upp denna fråga. Det hade varit glädjande om idrottsministern redan i sitt svar hade kunnat beskriva vilka kontakter som han haft i frågan. Jag förutsätter att när vi har fått en idrottsminister, då skall han ha en nära och god kontakt med hela organisationslivet. Det är en förutsättning om man skall nå resultat, och jag hoppas att det blir ett positivt resultat även i den här frågan så snart som möjligt. Jag hoppas att också idrottsministern tycker det.

Herr talman! Margit Gennser har frågat mig om vilka effekter jag förväntar mig av spardelegationens annonskampanjer. Spardelegationens huvuduppgift är att långsiktigt främja hushållssparandet samt att ansvara för statens informationsinsatser avseende allemanssparandet. Margit Gennser torde också känna till att spardelegationen genomfört en rad andra projekt än den annonskampanj hon refererar till. Den nu aktuella annonskampanjen — som är en förlängning av den kampanj som startade medan Margit Gennser själv satt i delegationens styrelse — är en ringa del av spardelegationens verksamhet. Den är dock ingen oviktig del. Att väcka uppmärksamhet kring sparfrågor är ju en av delegationens uppgifter. Att annonskampanjerna verkligen väckt uppmärksamhet framgår bl.a. av att kampanjen erhöll pris vid reklambranschens motsvarighet till filmens Oscarsutdelning. Svaret på Margit Gennsers fråga är således att jag förväntar mig att spardelegationens annonskampanj skall bidra till en debatt om hushållens sparande och sparbeteende och sålunda ytterst medverka till ett ökat hushållssparande.

Herr talman! Jag tackar för svaret från statsrådet Johansson. Det är riktigt att dessa annonser väcker uppmärksamhet, men man kan ju väcka såväl god som mindre god uppmärksamhet. Den enda effekt som den här typen av oförståeliga annonser ger är förvåning och avståndstagande från allmänheten i förhållande till staten och statliga myndigheter. Om regeringen understödjer den här typen av verksamhet och aktiviteter tappar regeringen en del av sin legitimitet. Skattepengar får inte slösas bort på annonser med nonsensbudskap. Herr Johansson konstaterar helt riktigt att Margit Gennser satt i spardelegationen. Ja, det är helt riktigt, men när jag såg effekten av besluten på gator och torg tågade jag tack och lov ut ur spardelegationen, för jag ville faktiskt inte stå bakom sådan verksamhet. Jag tycker att statsrådet bara har en enda sak att göra, och det är att avskaffa spardelegationen och låta bankerna främja sparandet. Det kan de göra bra, eftersom de har en lång tradition på det området. Låt mig också redovisa ett par siffror: Aidsforskningen får nu ytterligare 5 milj.kr.; spardelegationen får 36 milj.kr. Det fanns en gång en romersk senator, i vars efterföljd jag gärna skulle ha velat verka — om nu riksdagsordningen hade tillåtit det — genom att avsluta mina anföranden med följande: Och så anser jag att spardelegationen skall läggas ner snarast möjligt.
Herr talman! Också när jag häromsistens svarade på en liknande fråga om sparandet från en annan ledamot av moderata samlingspartiet hamnade vi i en debatt om de romerska senatorerna. Jag tycker att vi något så när borde hålla oss till ämnet. Det är inte särskilt hjältemodigt av Margit Gennser att ta avstånd från kampanjen då hon ser den på gator och torg, när hon själv sitter med i den delegation som har utformat den. Jag är litet modigare än så och skall gärna säga vad jag tycker om kampanjen. Jag tycker att den var ganska effektiv. Den var inte så dum. Den har faktiskt spelat en roll när det gäller att påverka debatten om sparandet, och det var enligt min mening dess viktigaste syfte.